Herr talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning att den här debatten inte präglas av några djupgående motsättningar, och jag skall inte ta en arbetstyngd kammares tid i anspråk genom att dra upp någon ny debatt. Det var emellertid en passus i herr Bohmans tal som jag skulle vara tacksam om vi kunde få ett klarläggande av. Herr Bohman använde en betydande del av sitt anförande åt att markera att medlemskap i EEC är det enda godtagbara för Sveriges del, och det är ju en ståndpunkt som herr Bohman och moderaterna är kända för. Herr Bohman sade att han hoppades att utvecklingen ”skall tillåta Sverige att i sinom tid åter överlägga om medlemskap i Gemenskapen”.

Men innan herr Bohman kommer fram till vad han kallar de Europanegativa här hemma, hänvisar han till hur socialdemokrater och hoyre i Norge och hur socialdemokraterna och konservativa folkpartiet i Danmark resonerar. Herr Bohman nämner inte med ett ord att Danmark och Norge är NATO-länder, att Danmark och Norge är medlemmar i en militärallians — en i sammanhanget avgörande omständighet.

Menar herr Bohman att vi i grunden är Europanegativa men försöker dölja denna negativism med neutralitetsargument?

Herr talman! Utrikesministerns karakteristik att denna debatt inte bör innehålla några sensationer godkänner jag gärna. Men det är väl viktigt att vi ändå inte försöker dölja de nyanser som på olika punkter kan skilja oss åt därför att jag tror att i så fall skulle vi försumma en del av den upplysning som vi har att bedriva. Jag vill först bara kort beröra utrikesministerns analys av avspänningens innebörd, där jag tyckte att han gjorde flera viktiga distinktioner. Men jag har svårt att följa utrikesministern när han säger att om öst-västfördragen faller så skulle det icke leda till en försämring. Nej, det uppkommer ingen apokalyptisk stämning av en sådan försämring, det håller jag med utrikesministern om. Men inte kan man utgå ifrån att, om så djupt liggande strävanden från både öst och väst resulterar i att man fäller uttrycken för dessa strävanden så skulle det bara innebära att man helt stilla återgick till förutvarande läge. Visst skulle detta skapa irritationer. Det skulle väl i varje fall från Sovjets sida fordras ett mycket stort överseende med att den sida segrade i den västtyska förbundsdagen, som mot utkasten till dessa traktat har använt så kraftigt nedsättande omdömen om motiven för traktaten. Jag tror alltså att det tyvärr är stora värden som står på spel, och man skall klart inse att man, om man släcker ut berättigade förhoppningar som man tidigare har väckt, inte går tillbaka till ett oförändrat läge utan får en försämring. I EEC-avsnittet försökte utrikesministern besvara ett par av mina frågor. Beträffande problemet i stort sade han: Vi är icke totala pessimister. Jag vet inte om det var en karakteristik som skulle falla tillbaka på mig. Det är inte min uppfattning att man behöver se så mörkt på det hela. Men det är utomordentligt viktigt för oss att få klargjort att regeringen nu inte bakom dimridåer trappar ner sina egna ursprungliga ambitioner. Jag pekade på skyddsklausulerna inte bara därför att jag vet hur allvarligt man inom näringslivet ser på de verkningar som bryskt och ensidigt insatta skyddsklausuler skulle kunna få på hela näringslivets planering utan också därför att regeringen klart har utsagt att den har en liknande uppfattning. Handelsminister Feldt sade i sitt anförande den 21 april att avtalet bör skapa en stabil grund för näringspolitik och för företagsplanering och att det innebär att avtalet bör få ett sådant djup och bli så stabilt, att det inte kan utsättas för autonoma ingrepp från endera parten i syfte att tillfälligt eller på längre sikt sätta delar av avtalet ur funktion. Det är väl en karakteristik som praktiskt taget helt sammanfaller med den jag gav i mitt inlägg, och jag tror att det vore av värde att regeringen klart sade ut att den fortfarande ser lika allvarligt på detta problem och icke dolde sina bekymmer för att man inte har full förståelse för detta på den andra förhandlingssidan. Så till utvecklingsbarheten, som ändå är det viktigaste i detta sammanhang. Därvidlag tyckte jag med förlov sagt att utrikesministern gjorde det för lätt för sig och inte besvarade vare sig herr Fälldins eller mina frågor. Jag formulerade mig konkret: Hur bör enligt den svenska regeringens uppfattning utvecklingsklausulen skilja sig från Schweiz och Österrikes? Regeringen har ju upprepade gånger sagt att det är en bestämd och klar strävan från regeringen att här åstadkomma ett vidare resultat än som för dessa båda länder är och anses vara tillräckligt. Det förhållandet att man nu säger sig ha fått total accept på att avtalet skall vara utvecklingsbart är ju i och för sig ingen garanti för att vi därmed kan vidhålla vår ursprungliga ambitionsnivå, som sträcker sig längre än vad som gäller för Schweiz och Österrike, som är bundna av särskilda hänsyn och som icke har uttalat någon önskan om en långtgående integration, såsom den svenska regeringen har gjort. Vi behöver alltså få ytterligare klarhet i frågan om den långsiktiga ambitionsnivån är oförändrad. Jag finner med glädje att utrikesministern nu klart talar om ”denna förhandlingsomgång” när det gäller det som sker under 1972. Detta måste vara ett uttryck för att man avser att vid något senare tillfälle på nytt aktualisera de mera långsiktiga målen.

Herr talman! Med hänsyn till den korta tid, sex minuter, som jag har till förfogande för replik blir svaret på herr Fälldins fråga kort och gott: Nej! Jag trodde för övrigt att kammarens ledamöter visste att Norge och Danmark är medlemmar av NATO. Jag ber om ursäkt om jag misstog mig på den punkten. Att herr Hermansson sedan skulle beskylla mig för att tala det kalla krigets språk förvånar mig inte ett skvatt. Däremot förvånar det mig när utrikesminister Krister Wickman riktar samma beskyllning mot mig. Jag tycker att det inte var riktigt värdigt utrikesministern att ge sig in i detta slag av polemik. Vad jag har sysslat med och funnit utomordentligt väsentligt är att försöka analysera vad det avspänningstillstånd egentligen är som alla nu talar om och som alla nu åberopar för olika åtgärder. Vad innebär det i realiteten? Vilka inbyggda risker finns det i den situation som just nu avtecknar sig ute i Europa? Vilka slutsatser kan vi dra därav för vårt försvars vidkommande? Regeringen har ju dragit sina slutsatser. Utrikesministern säger att det är klart att vi kan råka ut för överraskningar. Vi kan vara alltför optimistiska. Det vore ”enfaldigt”, tror jag utrikesministern sade, att inte erkänna detta. Men vem drabbar sådana överraskningar ytterst? Och det är så dags att ångra sig när överraskningarna en gång har inträffat. Skall ångern ta sig uttryck i att man vill reparera det man har rivit ned, så tar det som bekant åtskilliga år — sex, sju, åtta år. Vi har inte diskuterat någon nedrustning, säger utrikesministern. När utrikesministern gör ett sådant påstående, hävdar jag att han talar mot bättre vetande. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär på sikt en allvarlig nedrustning. Nå, vad visar då de analyserna? Jo, de visar att de stater som vi diskuterar icke avrustar utan upprustar, att de alltså inte tror på en varaktig avspänning och fred. De visar att den största staten österut bygger ut sina baser på ett område som ligger utomordentligt nära oss och att utbyggnaden i allra högsta grad kan påverka vår egen säkerhet. Vad visar analyserna vidare? Jo, att det balansläge som förut rått i Europa, där balansen var jämn, har rubbats och att det medför större risker för oss. Och analyserna visar slutligen att öststaternas inre struktur ger anledning till farhågor för osäkerhet och instabilitet i framtiden. Jag tänkte inte så mycket på de ideologiska motsättningarna mellan öst och väst, men det var framför allt dem utrikesministern hakade upp sig på och frågade om jag anser att förutsättningen för avspänning är att dessa motsättningar avlägsnas. De ingår självfallet i hotbilden, men det var inte så mycket dem jag tänkte på utan framför allt på det tryck som finns inuti staterna och som när som helst kan tänkas leda till en explosion som får konsekvenser för stabiliteten i Europa. Men den maktbalans som nu finns innebär ju, säger utrikesministern, att båda de två supermakterna har starka intressen att ”isolera” alla oroshärdar. Det gick ju att isolera t.ex. Tjeckoslovakien. I samma veva medgav herr Wickman att det kanske var cyniskt att resonera på det sättet — underförstått naturligtvis av en regering som troligen mer än andra talar om den nationella självbestämmanderättens betydelse. Men för all del, det gick att isolera Tjeckoslovakien. Uttrycket ”att isolera oroshärdar” omfattar emellertid också risker för en liten stat inom de olika blockens intresseområden. Jag påvisade att regeringen själv i sina direktiv för försvarsutredningen strök under att en stormakt i en framtid kan få en sådan handlingsfrihet i Europa att angrepp mot små nationer blir möjliga utan inblandning från andra stormakter. Hårdrar man isoleringsresonemanget kan det alltså innebära att en stormakt får friare händer mot små oberoende stater än vad vederbörande hade förut. Och även om det har gått att isolera oroshärdar som uppkommit därför att ett inre tryck utlöst revolter, är man alldeles säker på att detta går också i framtiden? Såvitt jag förstår, kommer trycket från människorna i de berörda staterna att bli starkare. Trycket är på väg att öka i tryckkokaren, så att säga. Och vad händer då? Kan man vara alldeles övertygad om att så länge som dessa — förlåt att jag använder ordet — konstlade statsbildningar består, de inbyggda motsättningarna inte kan bli till konsekvenser över hela den europeiska kontinenten? Moderna människor kan ju i längden inte acceptera precis vad som helst. Så var det ratifikationsfrågan. Om nu inte den ratifikation sker som vi alla eftersträvar, måste ju Europa leva vidare, men då har spänningsbilden — det påstår ju utrikesministern — i allra högsta grad förändrats. Hela det resonemang som gått som en röd tråd genom de anföranden som hållits i dag skulle alltså falla till marken, om man skall dra de konsekvenser regeringen gör av att det inte blir någon ratificering. Eftersom Europa skall leva vidare, tror jag att man skall vara försiktig med att ta ut i förskott det som kan hända om fördragen icke går igenom i Bundesparlament.

Herr talman! Herr Bohman tyckte att det var oriktigt att om hans anförande använda beteckningen att han talar det kalla krigets språk. Men i detta inlägg gick han ju ännu längre på samma stråt, när han karakteriserade de socialistiska staterna i Europa som konstlade statsbildningar. Det är ungefär samma språk som den allra svartaste reaktionen i Västtyskland använder. Därmed har herr Bohman själv karakteriserat uppläggningen av sitt inlägg här i dag. Herr talman! Det var några andra saker som jag ville ta upp i detta debattinlägg. Det finns i den allmänna diskussionen en rad fördomar om EEC och om verkningarna för Sveriges del av en anslutning till den västeuropeiska gemenskapen som också kommit till uttryck i denna debatt. Man talar exempelvis om EEC som ett slags institution för frihandel och motiverar kravet på en svensk anslutning med den allmänna inställningen att protektionism och tullar bör bekämpas. Detta är en fullkomligt falsk slutsats. EEC innebär motsatsen till frihandel. EEC innebär ju att ett antal rika länder sluter sig samman, kringgärdade av en tullmur gentemot alla andra länder. Deltagande i en sådan sammanslutning kan i varje fall inte motiveras med allmänna frihandelsargument. De svenska förhandlarna har ju också mött något helt annat än en samling ideologiska frihandlare under sina hittillsvarande ansträngningar och diskussioner i Bryssel. Som avgörande skäl för en svensk anslutning brukar ju anföras att export, produktion och sysselsättning skulle riskera att minska om Sverige icke skaffar sig anslutning till EEC eller omvänt att bruttonationalprodukten skulle öka vid en anslutning. Det är mycket obevisade påståenden. Tillväxten i en ekonomi beror på en lång rad faktorer, bland vilka integrationsgraden mellan en grupp länder bara är en. Nu finns det ju undersökningar av kända svenska ekonomer som i hög grad ifrågasätter detta tillväxtargument. Jag hänvisar till de grundliga undersökningar som redovisas i ”Vi och Västeuropa: Andra ronden” av Ekström —Myrdal— Pålsson. På grundval av ekonomiska och statistiska studier som utförts i olika länder påvisas där att EEC inte haft några som helst statistiskt påvisbara tillväxteffekter. EEC har inte lyckats bevisa sin förmåga att öka nationalprodukten. Vad som är fullt klart är emellertid att en nära anknytning till EEC skulle försvåra ansträngningarna att skapa en jämnare fördelning av inkomster och förmögenheter i landet. Arbetarnas förhandlingsposition gentemot arbetsköparna skulle försämras. Det är ju detta som är den avgörande anledningen till att Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen utvecklar sådan energi för att driva Sverige så långt in i EEC som möjligt. Nu tycker sig EEC-anhängarna ha funnit ett argument i det tal som Bresjnev nyligen hållit inför de sovjetiska fackföreningarna. Han betraktar EEC som en realitet, vilket det torde vara, och detta har uppväckt stor förtjusning hos moderata samlingspartiet och dess tidningar. Tidigare har man kört med Mao, nu är det Bresjnev som man vill använda. Lycka till med de nya auktoriteterna! Någon eftertanke borde annars visa att Sovjetunionen och Kinesiska folkrepubliken länge följt politiken att bedriva handel med kapitalistiska stater. Detta är alltså ingenting nytt. För tillfället är också en hel bröt med svenska affärsmän tillsammans med handelsministern i Peking för att utröna möjligheterna till en ytterligare utveckling av handeln. Och frågan om Sveriges förhållande till EEC är en fråga för det svenska folket, inte för några utomstående. Man frågar också i debatten efter alternativ till en svensk anslutning till EEC. Ett mycket gott alternativ är ett vidgat nordiskt ekonomiskt samarbete. Om de norska och danska folken säger nej till medlemskap i EEC — och det finns det gott hopp om — blir det en avgörande uppgift att snabbt finna formerna för ett sådant samarbete. Om Norge och Danmark däremot blir medlemmar i EEC ser det mörkt ut för det nordiska samarbetet. Det är fakta som man måste hålla i minnet.

Herr talman! Jag vill komma tillbaka till frågan om vår EEC-politik och dess samband med neutralitetspolitiken. Men låt mig dessförinnan bara säga följande till herr Helén, för att det inte skall råda något missförstånd mellan oss. De utomordentligt starka förhoppningar som den svenska regeringen fäster vid Brandt-Scheels östpolitik kvarstår självfallet. Jag har inte ett ögonblick velat underskatta betydelsen av den tillbakagång och den belastning på utvecklingen som ett nederlag för Brandt-Scheel i förbundsdagen skulle innebära. Men jag har samtidigt velat understryka — och efter att ha lyssnat till herr Bohman tror jag att det var rimligt att göra det — att vi måste akta oss för att falla in i vad som i verkligheten är, jag upprepar det, apokalyptiska föreställningar om vad som skulle inträffa som följd av ett oförmodat nederlag på denna punkt. Det är så starka underliggande krafter som har styrt utvecklingen mot en avspänning att den på ett fundamentalt sätt står fast. Två röster kan inte, som herr Bohman lättsinnigt påstår, avgöra utvecklingen i Europa. Det är dess bättre inte på det sättet. Det hindrar dock inte att ett nederlag skulle innebära ett steg tillbaka — men inte så långt tillbaka som herr Bohman gärna vill förflytta sig. Herr Helén tog vidare upp utvecklingsbarheten i vårt EEC-avtal. Vad som kommer att hända med utvecklingsbarheten i vårt samarbete är någonting som inte kan fastställas i det avtal eller den utvecklingsparagraf som vi nu formulerar. Vi kommer att bli beroende av de fortsatta framtida förhandlingarna. Det är inte möjligt att kombinera de förhandlingarna med dem som vi nu är inne i. Därför kommer vi inte längre nu, det förstår säkert herr Helén också. Vi får en paragraf i vilken parterna förklarar sin beredvillighet och skapar den förhandlingsmekanism som behövs för att vidareutveckla samarbetet på de punkter där parterna i framtiden kommer överens. Vi kommer att upprepa vad vi tidigare deklarerat, nämligen vilka mål vi vill nå med denna utvecklingsparagraf. Men vilka mål vi faktiskt når får de framtida förhandlingarna utvisa. Längre kan man inte komma i dagsläget. Jag vill komma tillbaka till neutraliteten och EEC-politiken. Jag tror att det är väsentligt att vi, både här hemma och naturligtvis också när vi är ute i Europa, först och främst vänder oss med största bestämdhet mot föreställningen att Sverige har valt neutralitetspolitiken därför att den ger oss några speciella ekonomiska fördelar. Vi har valt neutralitetspolitiken därför att den enligt vår bedömning gagnar våra egna säkerhetspolitiska intressen. Den är också ett bidrag till stabilitetsoch fredspolitiken. Att det förhåller sig på det sättet är också en uppfattning som börjar bli mera spridd i Europa. Det är en politik som vi ekonomiskt sett betalar ett rätt högt pris för redan i dag — jag syftar på vårt försvar. De höga och stigande försvarsutgifterna som regeringsförslaget innebär att de svenska skattebetalarna får ikläda sig, är ett högt pris som vi betalar för vår neutralitetspolitik. Men det är ett pris som vi anser att neutralitetspolitiken är värd. Jag kan berätta, bara för att visa den utländska reaktionen, att jag diskuterade med en kollega, utrikesminister i ett NATO-land — jag skall inte säga vilket, men det var inte något av de nordiska — som uttryckte de bekymmer som han upplevde internt när det gällde att övertyga sina väljare om nödvändigheten av att hålla uppe och också öka försvarsutgifterna. Han frågade: Hur bär ni er åt i Sverige för att få folk att acceptera så höga försvarskostnader som ni har? Jag kunde svara: Det går tack vare att vi är neutrala och därför att vår neutralitetspolitik bärs upp av en så stark folklig opinion, därför att den är så fast förankrad i det svenska folket som den är. Det var en förklaring som han omedelbart begrep. Det är något lättare — det kan ju vara en tröst för herr Bohman i all bedrövelse — att klara försvarsfrågan politiskt i ett neutralt Sverige än i ett Sverige som skulle utvecklas efter den linje som herr Bohman lättsinnigt halkar in på i sitt EEC-resonemang. Jag vill gärna instämma i herr Fälldins fråga till herr Bohman — vi får höra vad herr Bohman har att säga när han går upp nästa gång — för herr Bohman uppträder faktiskt så, att det inte går att undvika intrycket att vad herr Bohman säger i grunden är följande: Norska socialdemokrater är förståndiga i motsats till de svenska. De danska socialdemokraterna är också förståndiga. Måtte nu utvecklingen bli sådan att detta dansk-norska förstånd också kommer att spridas till de förtappade svenska partibröderna! Då bortser herr Bohman helt och hållet från att den danska och den norska säkerhetspolitiken är fundamentalt annorlunda än den svenska. Vi vet att EEC går in för ett på sikt hårt integrerat utrikespolitiskt samarbete, ett samarbete som vi också kan ha anledning att räkna med kan utvecklas till ett försvarspolitiskt samarbete. Vi vet inte hur snabbt den utvecklingen går, men vi vet att det finns en mycket bestämd politisk vilja i den riktningen. Att i det läget, som herr Bohman gör, uttrycka förhoppningen att utvecklingen skall göra en svensk anslutning möjlig, det kan betyda en av två saker — och herr Bohman får säga vilken sak det är. Antingen skall vi ändra vår säkerhetspolitik — och det är orimligt, om vi inte är beredda att ge upp neutralitetspolitiken — eller också skall EEC-staterna uppge sin utrikespolitiska ambition. Jag vet inte vem som egentligen skall känna sig mest eller minst smickrad av herr Bohmans framtidsvisioner. Vi har, som jag sade förut, icke valt neutralitetspolitiken därför att den skulle ge oss några ekonomiska fördelar. Det förekommer ofta i diskussionerna här hemma och ibland — det skall vi inte alls dölja — också ute i Europa att man säger: De här svenskarna, de är ute efter fördelarna men vill inte betala priset. Det är ett väldigt underligt resonemang. Det är ingalunda fråga om att vi inte skulle vara villiga att ikläda oss klara och bestämda ekonomiska åtaganden. Det pris i fråga om det politiska samarbetet som vi inte är beredda att betala är ju medlemskap och uppgivandet av neutralitetspolitiken. Det måste ju göra ett mycket egendomligt intryck att detta politiska samarbete, som rimligen av de medverkande staterna måste upplevas vara en tillgång, plötsligt — när Sverige inte vill delta i det av neutralitetspolitiska skäl — skall betraktas som en nackdel, som en belastning som vi med neutralitetspolitiken som motiv avstår ifrån. Vi kan också se hur lättvindigt man betraktar dessa frågor. Mycket i den svenska diskussionen i dag kan skapa — och det är därför jag har varit tvungen att i andra sammanhang ta upp den — ett intryck av att vi skulle vara beredda att sälja neutralitetspolitiken om vi skulle få ekonomiska fördelar av att avstå från vår neutralitetspolitik. Men den uppfattningen är lika orimlig som föreställningen att vi en gång har valt neutralitetspolitiken för den ekonomiska vinningens skull. Lika litet avstår vi från den av det skälet. Lättsinnet hos de kretsar som herr Bohman representerar kommer också fram när man ibland säger att Sverige kan vara medlem av EEC och ändå vara neutralt — se på Irland! Det irländska argumentet i fråga om EEC och neutraliteten är att Irland icke uppfattar sin neutralitetspolitik såsom krävande ett enda neutralitetspolitiskt förbehåll i sina förhandlingar. Därmed kan Irland helt avföras ur den svenska diskussionen. Om man vill kan man dessutom studera den irländska regeringens vitbok från april 1970 om EEC-förhandlingarna. Den irländska regeringen förklarar där att den är beredd att helt och hållet delta i rörelsen fram emot en europeisk enhet och medverka i utformningen av denna politiska utveckling. Det är ett val som naturligtvis den irländska regeringen står för, men den irländska politiken kan inte gärna åberopas såsom ett bevis för att det valet skulle vara möjligt för Sverige. Vad som skulle bli kvar av den svenska neutralitetspolitiken om herr Bohmans tankegångar fick någon vidare spridning är alliansfriheten, som man naturligtvis alltid kan bevara. Men inser inte herr Bohman att man i det läget verkligen har valt den sämsta möjliga politiken?

Med den politiken sätter vi oss mellan två stolar. Nu är det många som uppfattar — man finner det i vissa tidningar — att den svenska neutralitetspolitiken egentligen bara är alliansfrihet. Tror man det, kan jag förstå att man kan välja nästan vad som helst. Men då har man samtidigt ryckt undan hela grunden för det som ger neutralitetspolitiken dess värde och som är anledningen till att vi i den har valt lösningen av våra säkerhetspolitiska problem.

Herr talman! Bara två korta påpekanden — det ena om utvecklingsbarheten av EEC-avtalet, det andra om avspänningen i Europa. På bägge punkterna finner jag att debatten har lett till större klarhet och — som jag fattar det — distinktioner och preciserade uttalanden från utrikesministern som jag kan godta. Utrikesministern försökte visserligen lägga upp det som om jag hade trott att det nu genom själva formuleringen av utvecklingsklausulen i avtalet skulle vara bestämt hurudan utvecklingen mellan Sverige och EEC för framtiden blev. Så var det ju inte, utan jag frågade om regeringens långsiktiga målsättning för denna fortsatta utveckling fortfarande gäller. Och där tycker jag mig ha fått klart belägg för att denna målsättning fortfarande gäller genom att utrikesministern säger att regeringen inte är nöjd med den nivå vi nu kan få utan vill ha det nära samarbete som vi ursprungligen satte upp som mål. Det finner jag bra. Jag kan bara tillfoga att däri ligger naturligtvis ett erkännande av att det är svårt att utgå från denna startpunkt, om den skulle vara exakt lika formulerad som den vore för Schweiz och Österrike. På den andra punkten, om avspänningen i Europa, är jag helt tillfredsställd med den precisering och nyansering som utrikesministern nu gjorde. Om den liberale utrikesministern Scheels och den socialdemokratiske kanslern Brandts stora ansträngningar att få igenom öst-västfördragen icke lyckas, då blir det en försämring som har betydelse för hela bedömningen av det europeiska läget. Det blir inte tal om någon katastrof, men det är ändå en så allvarlig händelse att det ger oss anledning att noga överväga konsekvenserna här i Norden och på andra håll. Från denna allmänna iakttagelse att ett misslyckande på en så väsentlig punkt tyvärr måste leda till försämringar, om utarbetade avtal icke godtas, drog jag redan i mitt allra första inlägg några principiella slutsatser för fredsarbetet i FN. Jag förstår att tiden i dag inte har räckt till för att kommentera de synpunkterna på ett fredsarbete, som i större utsträckning än det nuvarande övergår från att vara brandkårsutryckningar till att verkligen sätta in konstruktiva insatser innan konflikthärdarna är överheta. Jag hoppas i alla fall att utrikesministern vill lägga de här funderingarna på minnet och helst också på hjärtat.

Herr talman! Sedan jag varnat utrikesministern för att dra för långt gående konsekvenser av ett eventuellt nejsägande till ratificeringen har utrikesministern nu förklarat att han delvis anslöt sig till min uppfattning. Men min anfordran var baserad på vad som står i regeringsdeklarationen: ”Den svenska regeringen skulle anse det innebära ett allvarligt bakslag för de mångåriga strävandena till ökad avspänning i Europa om fördragen fälls.” Det var detta som var utgångspunkten för mitt resonemang. Sedan, herr talman, besannades det som vi känner till från alla tidigare utrikesdebatter, att om någon vågar kritisera regeringen för dåligt bedriven utrikespolitik så blir han omedelbart beskylld för att icke ansluta sig till den svenska neutralitetspolitiken. Jag tycker, om jag får lov att ge herr utrikesministern ett gott råd, att han skall sluta med det där, och än mindre skall han ge sig in på att försöka examinera den gamla hederliga definitionen på svensk utrikespolitik, som innebär alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig. Tar man bort alliansfriheten ur den bilden, faller hela begreppet sönder. Det var väl kanske inte meningen, men utrikesministern uttryckte sig på ett väldigt besynnerligt sätt. Vad är det vi moderater vill? Det är bäst att repetera det än en gång. Och var står vi? Det är bäst att repetera det också. Vi har hävdat att Sverige skulle fortsätta de förhandlingar som Sverige en gång inledde och därvidlag analysera olika vägar för att etablera ett nära samarbete med EEC, inklusive medlemskap. I mitt parti trodde vi att det med god vilja från båda sidor skulle gå att förena medlemskap med tillräckliga neutralitetsförbehåll. Vi hoppades att det skulle gå, bl.a. därför att vi ansåg detta vara bäst för Sverige. Och som bekant var vi inte ensamma om den bedömningen fram till den 18 mars förra året; alla de fyra demokratiska partierna hade fram till den dagen precis samma uppfattning. Men den 18 mars gjorde regeringen en kovändning och menade att utvecklingen inom EEC, sådan den då tedde sig, innebar att vi inte längre kunde räkna med medlemskap. Vi ansåg dock att förhandlingarna borde fortsätta, bl.a. för att få klarlagt hur det förhöll sig med den frågan. Och vi menar fortfarande att det hade varit bättre att göra det, ty den plötsliga omkastningen i regeringens politik utlöste mycket negativa reaktioner ute i Europa, det skadade vårt förhandlingsläge och gjorde det allmänt besvärligt för oss. Situationen den 18 mars var baserad på utvecklingen då. När vi nu talar om framtiden, så ligger i förhoppningarna om framtiden en förväntan att utvecklingen i EEC på nytt skall gå åt samma håll som tidigare och att vi åter skall kunna resonera om medlemskap. Låt mig uttrycka det så att vi har den förhoppningen att man skall kunna komma tillbaka till den situationen där även regeringen ansåg att man kunde söka medlemskap. Är detta tillräckligt klart språk för att man skall förstå det även i det svenska utrikesdepartementet?

Herr talman! Jag känner till vår debattordning och skall därför inte föra in något nytt i diskussionen — vilket jag heller inte behöver göra. Då slipper ju herr Bohman att beklaga sig över att replikrätten är uttömd. Det står i utrikesdeklarationen att det vore ett allvarligt bakslag för avspänningspolitiken om ratifikationen skulle falla igenom i den tyska förbundsdagen. Det står klart utsagt, och det vill jag gärna upprepa en gång till. Bakslaget skulle komma att drabba inte bara den tyska nationen utan också det politiska samarbetet i många andra fora. Den trend till avspänning som vi i dag iakttar är baserad på tänkta faktorer. På sikt skulle därför t.o.m. det allvarliga bakslag som vi här riskerar sannolikt övervinnas. Sedan förstår jag inte varför herr Bohman beklagar sig så mycket över att han blir kritiserad. Det vore väl mera egendomligt om herr Bohman inte blev kritiserad, mot bakgrund av vad herr Bohman anfört i denna debatt. Herr Bohman kan ju inte på allvar mena att jag inte betraktar alliansfriheten som ett nödvändigt inslag i svensk neutralitetspolitik. Vad jag sade var, att det inte räcker med en formell alliansfrihet. Naturligtvis behövs det först och främst — det sade inte herr Bohman, men det var väl ett förbiseende — ett starkt försvar. Vidare behövs det — och det är utförligt redovisat i utrikesdeklarationen — en politik som hos våra motparter i utlandet skapar förtroende för att vår alliansfrihet är allvarligt menad. Och trovärdigheten i vår alliansfrihet skulle, menar jag, gå förlorad vid ett medlemskap i EEC. Nu säger herr Bohman att medlemskapet hade man väl kunnat pröva. Ja, jag skall inte ta upp hela den debatten i detalj på nytt; jag vill bara säga att vi hade inte kunnat få medlemsfrågan prövad utan att ansöka om medlemskap.

Eller också hade den uppfattats som ett begynnande och mycket markerat avsteg från vår politik. Båda tolkningarna uteslöt Nu säger herr Bohman till sist att den utveckling som han ser fram emot är att samarbetet inom EEC skall utvecklas till ett renodlat ekonomiskt samarbete utan de politiska ambitioner som EEC-staterna så klart deklarerat. Herr Bohman kan ju alltid uttala förhoppningar. Om denna förhoppning i och för sig är ett uttryck för vad som ur allmänna synpunkter är ett svenskt intresse vill jag inte kommentera. Men att i dag vända sig till motparten och säga: För Sveriges skull hoppas vi att ni skall misslyckas med alla de ambitioner som ni själva upplever som väsentliga i den europeiska politiken — det är ett råd som herr Bohman får utsäkta att den svenske utrikesministern inte tar helt på allvar.

Herr talman! Det är frestande att kommentera herr Bohmans tal. Jag instämmer i vad utrikesministern och herr Hermansson sade, nämligen att det kändes som en fläkt från det kalla kriget. Jag tänker då särskilt på det märkliga uttryck som herr Bohman införde i debatten när han talade om konstlade statsbildningar. Det verkar som om han inte vore redo att acceptera och erkänna de faktiska gränser som i dag råder i Europa. Särskilt anmärkningsvärt var också att herr Bohman anklagade den svenska regeringen för att bedriva ett äventyrligt spel med svensk försvarsoch säkerhetspolitik. Jag tycker att det är en utomordentligt överdriven skildring, inte minst av innebörden i den nya försvarspropositionen. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta budet från partiernas företrädare i försvarsutredningen är några hundra miljoner per år i ett belopp på över sju miljarder. Denna skillnad kan ju inte utgöra gränsen mellan en pålitlig försvarspolitik och den äventyrspolitik som herr Bohman talar om. Jag vill så ta upp en annan fråga. Om tre veckor, den 13 april, inleds i Santiago de Chile FN:s tredje världshandelskonferens, den s.k. UNCTAD III. Över 2 000 delegater från 130 länder skall under några veckor förhandla om u-ländernas ekonomiska och handelspolitiska problem och söka lösningar. Det hade väl varit på sin plats att regeringens deklaration hade innehållit ett avsnitt och en kommentar om denna viktiga FN-konferens när vi i dag dryftar utrikesoch marknadsfrågor. Nu begränsar sig deklarationen till att beröra de europeiska handelsfrågorna med tonvikt på de västeuropeiska, i synnerhet EEC-frågan. Att den senare har särskild aktualitet och betydelse för vårt land säger sig självt. Men på tröskeln till UNCTAD III har vi också skäl att uppmärksamma handelsfrågornas globala aspekter. Dagens debatt är den enda möjligheten för riksdagen att före UNCTAD III uttala sig i dessa frågor. I handling nonchalerar regeringen verkligen inte UNCTAD och den tredje världens utvecklingsoch handelsfrågor. Sveriges aktivitet har vid de tidigare två UNCTAD-konferenserna varit livlig och hedrande. Vårt land har på flera sätt varit pådrivande vid dessa möten och sökt förmå industriländerna till större handelspolitiska och ekonomiska åtaganden gentemot de fattiga länderna. I dagarna har regeringen utsett en representativ delegation för Santiagokonferensen, och de svenska förberedelserna för detta möte har pågått sedan förra våren. På det nordiska planet har man hållit samrådsmöten för att försöka få fram ett gemensamt nordiskt uppträdande där så är möjligt. Det är i och för sig mycket tillfredsställande att notera dessa aktiva förberedelser. Vi har från riksdagens sida också rätt att förvänta att regeringens direktiv till delegationen blir generösa och att de skall ta sikte på en aktiv insats för att främja u-ländernas handel och utveckling. Detta är en väsentlig del av svensk biståndsoch utrikespolitik. Det krävs verkligen aktiva insatser från industriländerna för att göra UNCTAD III till en framgång. De båda tidigare UNCTAD-konferenserna har förvisso registrerat en del framgångar och positiva inslag för u-länderna — vissa åtaganden från industriländerna, lättnader i handelsrestriktioner etc. Men detta kan icke dölja att de båda UNCTAD-konferenserna i stort sett har blivit stora besvikelser för de fattiga folken. Det har blivit halvdana och halvhjärtade insatser av de rika länderna. 1960-talet skulle enligt FN:s officiella proklamation bli utvecklingens årtionde. Och visst nåddes åtskilliga resultat. Men under detta decennium försvagades u-ländernas andel i världshandeln. Deras bytesvillkor försämrades, deras betalningsbalans utsattes för hårda påfrestningar osv. En mer generös inställning hos industriländerna till u-ländernas handel och export är en viktig förutsättning för dessa länders möjligheter att öka utvecklingstakten. Om inte UNCTAD III blir en klar förbättring i förhållande till de båda föregångarna och om inte industriländerna nu samlar sig till en vida mer positiv handling än tidigare, riskerar vi att få en mycket dålig start för det andra utvecklingsårtionde som 1970-talet är avsett att vara. U-länderna har politiskt förberett sig energiskt för att främja Santiagomötet, bl.a. genom att i höstas antaga det s.k. Limaprogrammet Detta utgör u-ländernas eget program där de lägger fram sin syn, sina önskemål och sina krav och uttrycker sina förhoppningar på industriländerna och utvecklingsarbetet. Sverige måste för sin del möta detta program i en konstruktiv anda och i konkret handling och söka få övriga industriländer med på en sådan linje. Det är ett internationellt jämlikhetskrav att industriländerna skall bidra till de fattiga ländernas utveckling. Jämlikhetspolitiken får inte förbli en nationell företeelse, allra minst för svensk arbetarrörelse och Sveriges regering och riksdag. Trots att handelsminister Feldt för tillfället är på väg till Kina skulle det vara värdefullt om regeringen i dag kunde antyda något om de konkreta insatser den ämnar aktualisera i Santiago. Förenta nationerna fick vid årsskiftet ny generalsekreterare. Det kan vara skäl att i Sveriges riksdag säga ett ord av erkänsla och tacksamhet till förre generalsekreteraren U Thant. Under tio svåra år tjänade han på ett renommerande sätt FN på en av de svåraste poster som finns i världen. Hans efterträdare Kurt Waldheim behöver allt stöd och allas våra välgångsönskningar när han tar vid i ett kritiskt skede av FN:s verksamhet. Jag hade i höstas den stimulerande upplevelsen att närvara i FN när Folkrepubliken Kina inträdde där. Att jag några veckor tidigare själv hade gjort en längre studieresa i Kina och fått starka intryck av dess uppbyggnadsarbete minskade heller inte för min del upplevelsen av vad som då skedde i FN. Folkrepublikens inträde var en stor framgång för den universella idé som FN bygger på men som så länge tillämpats halvdant och kortsynt. Det dröjde inte mer än ett par veckor efter Kinas inträde förrän det kom till en hård konfrontation i generalförsamlingen mellan Kina och Sovjet. Det skedde betecknande nog kring det sovjetryska förslaget om en särskild världskonferens om nedrustningen. Motsättningarna utslätades efter hand genom en kompromissresolution med resultat att en världskonferens om något år skall inkallas för att diskutera nedrustningen. Därmed tar nedrustningsdebatten i FN:s regi en ny vändning, och kanske kommer nya former att utvecklas därur. Det skulle vara av mycket stort intresse och värde om statsrådet Alva Myrdal inför riksdagen i dag ville utveckla hur hon bedömer effekten av Kinas inträde på den fortsatta organisatoriska uppläggningen av nedrustningsarbetet i FN och Genéve. Vad man främst hoppas är att Kina inträder i denna debatt både i FN:s politiska utskott och i Genévekonferensen. Här behövs verkligen nya, friska impulser och framför allt en ny vilja. Man vill gärna tro att om Kina går in i detta arbete skall även Frankrike inta den stol som i tio år har stått tom i Genéve. Statsrådet Alva Myrdal höll härom dagen i Geneve ett mycket pessimistiskt men säkert också mycket realistiskt tal i anslutning till att tio år har gått sedan nedrustningsdebatten upptogs i detta forum i Genéve. Det var uppenbarligen ett jubileum utan jubileumsstämningar — tio år av debatt under ständigt pågående upprustning av supermakter och andra nationer. Vad som särskilt präglat perioden är den väldiga utvecklingen av kärnvapen. Men det är också beklämmande att se hur många av världens allra fattigaste länder lägger ner så stora pengar på militära rustningar, resurser som skriande väl skulle behövas för deras fredliga utveckling. Betecknande är att knappt hade den nyfödda staten Bangladesh etablerats, förrän det meddelas att en stormakt är redo att förse den med hypermoderna militärflygplan. Mot det faktiska skeendet i världen blir det oegentligt att tala om nedrustning, även om detta är vad man i debatten siktar till. Som läget är skulle det vara ett storverk redan om man kunde enas om en rustningsbegränsning. Men också dit tycks vägen vara lång. På svensk sida är vi statsrådet Alva Myrdal tack skyldiga för hennes outtröttliga, skickliga och initiativrika arbete i Genéve och i FN:s politiska utskott. Jag kan väl öka ut den bukett som herr Helén från denna talarstol överräckte till henne. Det finns säkert en bred opinion i vårt land, som hoppas att hon ännu lång tid skall vara med och utöva sin pådrivande kraft och förmåga i nedrustningsdebatten — rent av vara något av samvete i denna. Den tyska frågan upptar med all rätt en framträdande plats i regeringens deklaration. I särskilt allvarliga ordalag uttalar regeringen sina farhågor på tal om det förestående avgörandet i förbundsdagen i Bonn om de västtyska fördragen med Sovjet och Polen. Om fördragen fälls, säger regeringen, skulle det innebära ett allvarligt bakslag för de mångåriga strävandena till ökad avspänning. Det är ovanligt kraftfulla och frispråkiga ord av regeringen om en annan stats politiska avgöranden. Men de är verkligen på sin plats. Den fråga det här gäller är heller ingen intern västtysk angelägenhet utan har räckvidd för hela Europa och därutanför. Det finns starka skäl att från svenska regeringen och i vår riksdag ge uttryck för den oro vi känner för det fall de åberopade fördragen skulle omintetgöras genom vägrad ratificering. Europa skulle kastas åratal tillbaka. Tendensen till avspänning, svag som den är, skulle riskera att brytas. De inledda förhandlingarna mellan Västoch Östtyskland skulle säkert negativt påverkas. Utsikten att kunna välja in de båda tyska staterna i FN nästa höst, som förhoppningen är, skulle sannolikt grusas och därmed ett för de båda Tyskland och för FN olyckligt tillstånd bestå. Utrikesminister Wickman har nyligen uttalat en relativ optimism, och jag hoppas han får rätt. Dess värre måste man räkna med att detta ovissa och labila tillstånd i Bonn också skall avspegla sig på den aktuella frågan om Östtysklands deltagande i FN:s miljövårdskonferens i Stockholm i början av juni och försvåra en ömsesidigt godtagbar lösning. Förhoppningarna att Östtysklands deltagande i denna konferens trots allt skall kunna säkras blir dess värre mindre för varje dag. Att Sverige i nuvarande akuta, ömtåliga läge skulle företa sig något i fråga om Östtysklands erkännande betraktar jag som uteslutet, även om man i sak bejakar den växande opinion i vårt land som önskar att vi snarast lämpligt skall erkänna Östtyskland. Herr talman! När man nu uttalar sin förväntan, att ratificeringsproceduren i Bonn skall kunna genomföras, är det ju inte i första hand av sympati för regeringen Willy Brandt och dess östpolitik utan främst av hänsyn till den politiska situationen i Europa och till möjligheten av fortsatt avspänning och slutliga fredsavtal för det centrala Europa. Hur dessa frågor avgörs kommer för lång tid framöver att bestämma den europeiska utvecklingen.

Herr talman! Jag ber verkligen kammarens fåtaliga närvarande ledamöter om överseende för att jag går upp och förlänger debatten. Jag gör det inte för att ge statsrådet Alva Myrdal en ros, men när jag nu ändå står här efter att ha lyssnat till herr Möller i Gävle, vill också jag stoppa en blomma i den bukett som herr Möller överräckte till henne. Anledningen till att jag begärde ordet var alltså inte denna, utan den omständigheten, att en så balanserad och klok karl som herr Möller hakade upp sig på uttrycket ”konstlad statsbildning”, som jag fällde. Därför tror jag det är bäst att jag förklarar vad jag syftade till, så att inte det där uttrycket spökar också under resten av debatten. Jag trodde att alla som lyssnade till mitt anförande fick klart för sig att vad jag diskuterade var de stabiliseringspolitiska konsekvenserna av att Europa omfattar ett stort antal statsbildningar som inte bygger på folkens självbestämmanderätt och som inte har ett demokratiskt samhällssystem, utan ett samhällssystem med konstlad stabilitet. De bygger alltså på makt, inte på folkvilja. Det var inte statsbildningarna som jag åsyftade, utan det var samhällssystemet.
Herr talman! Jag är glad för att herr Bohman gjorde detta förtydligande; det förtar en del av det missförstånd och den dubiösa klang som hans tidigare ord säkert hade vållat.

Herr talman! En viktig uppgift för svensk utrikespolitik är att söka ge korrekt information om utländska förhållanden som har betydelse för Sverige. Den svenska allmänheten har t.ex. rätt att kräva att få reda på statsmakternas inställning till många av de väsentligaste nyheterna som strömmar över oss och som berör förhållanden i andra länder. Politikerna kan inte i samma utsträckning som nu överlåta åt massmedierna att värdera och bedöma vad som händer. Alldeles särskilt viktigt är det beträffande de länder som vi är mest beroende av — supermakterna och våra europeiska grannar — samt beträffande de delar av den tredje världen där vi bedriver biståndsverksamhet. Sverige kan inte kräva ideala förhållanden i ett land för att stödja det eller ha diplomatiska förbindelser med det. Inte heller är förutsättningen för internationell samverkan för fred att vi har samma uppfattning om det lämpligaste styrelseskicket. I det avseendet kan jag instämma i vad utrikesministern sade. Däremot är det nödvändigt att ha en uppfattning om olika länders styrelseskick från utgångspunkten, om styrelseskicket är demokratiskt eller mer diktaturbetonat, om de mänskliga frioch rättigheterna respekteras eller förtrampas. Mot den bakgrunden ter sig ett uttalande för en tid sedan av en av de främsta tjänstemännen inom utrikesdepartementet som anmärkningsvärt. I uttalandet fanns en påfallande ovilja att kalla saker vid deras rätta namn. När vederbörande påpekade att ”det väsentliga är det medborgerliga inflytandet på samhällsutformningen, inte att de yttre formerna är desamma som t.ex. i Sverige”, är detta i vissa avseenden helt riktigt. Men en sådan formulering är inte tillräckligt uttömmande som en svensk bedömning. Om det råder demokrati eller diktatur i ett land är för svensk opinion väsentligt att veta. Vi behöver hålla en ständig vakttjänst kring demokratins ideal. Demokratin är ingenting en gång för alla givet. Demokrati finns bara i ett litet antal länder i världen, och vi har tendenser här hemma som är allt annat än demokratiska. Vad är då demokrati? Mänskligt uttryckt och inte alltför vetenskapligt kan man formulera svaret så här: Politisk demokrati i den bästa meningen finns när alla inom en stat har möjlighet att påverka samhällsbesluten. Det är väsentligt att man markerar att det är fråga om inflytande från alla medborgare. Alla har samma krav på att få bli hörda och kunna göra sig gällande. Det finns inte något idealtillstånd i ett eller annat land att därvid hänvisa till. USA är ett exempel på att världens högsta levnadsstandard och demokratiskt statsskick inte är någon garanti för likabehandling av människor i god demokratisk anda och inte heller för det önskvärda måttet av fredsvilja, t.ex. i Indokina. Inte heller den goda demokratiska traditionen i Storbritannien har klarat av de sociala konflikterna i Nordirland. Omkring dessa synpunkter råder det säkert ganska stor enighet i vårt land. Men frågan är om man uttrycker det tillräckligt klart. Det är inte för att få någon polemik om demokratins principer som jag tar upp denna sak. Anledningen är att vi måste använda dessa våra gemensamma demokratiska ideal, då vi bedömer utvecklingen i andra länder. En sådan bedömning bör inte göras med den utgångspunkten att alla måste arbeta efter precis samma modell som vi har i Sverige. Det finns heller ingen orsak att Sverige skulle upphöja sig till den demokratiska moralens högste väktare och utdela betyg till höger och vänster. Det är inte detta det är fråga om. Men det är anledning att fråga sig vad som ligger bakom den obenägenhet att tala i klartext som ibland avslöjas hos en del socialdemokrater. Det vore t.ex. orimligt att begära att u-länderna efter avkoloniseringen omedelbart skulle ha sådana arbetsformer som vi kunde acceptera. Demokrati förutsätter att hela folket är väl utbildat och har god information om samhällslivets problem. Sådana kunskaper fattades ofta i de unga länderna vid självständigheten, och på vissa håll är det fortfarande dåligt med kunskaperna. Men det är en sak för sig. Steget från detta medgivande till att skyla över de uppenbara missförhållanden som råder i en del u-länder är långt. I länder där det endast får finnas ett parti, i enpartistater, existerar inte demokrati i vår mening. För oss är det självklart att alla medborgare oavsett politisk uppfattning skall få göra sitt inflytande gällande. Från denna utgångspunkt finns det alltså inte demokrati i Tanzania. Enligt vissa bedömare har inte heller utvecklingen under det senaste året gått i riktning mot ökad frihet inom det härskande partiets ram. När nu Zambia går över till enpartisystem är det kanske inte överraskande mätt med afrikanska mått men det inger ändå bekymmer. Åtskilliga bedömare har påvisat att det rent folkliga inflytandet i Cuba är minimalt. En liten grupp människor spelar den avgörande rollen — ja, kanske en person. Att nämna Tanzania, Nordvietnam och Cuba som länder som ”har kommit längre än många andra länder” förefaller ur dessa synpunkter inte särskilt välmotiverat. Det är inte demokratiskt när endast ett parti tillåts i en stat. Det är inte demokratiskt när politiska meningsmotståndare förföljs och opinionsbildningen är ofri, när endast av ledningen godkända åsikter publiceras. Det är inte demokratiskt när människors möjligheter att göra sig gällande beror på om man tillhör rätt fålla. Det är dålig svensk konsumentupplysning då vissa socialdemokrater är ovilliga att påpeka dessa förhållanden. Vi har rättighet att kritisera missförhållanden i u-länderna, när vi samtidigt klarlägger att man inte kan ställa samma anspråk på dessa unga länder som på oss andra, som haft längre tid på oss att utbilda ett mer demokratiskt system. Det är betydligt allvarligare att länder i vår närhet, där man haft längre tid på sig att skapa bättre styrelseformer, ännu inte har vad vi vill kalla god demokrati. Spanien, Portugal och Grekland är avskräckande exempel härvidlag. I socialiststaterna i Östeuropa råder i praktiken enpartisystem. Statsmakterna dirigerar opinionsbildningen. Mot regeringspartiet opposi tionella krafter förbjuds att verka för sina uppfattningar. De kraftfullaste oppositionsmännen och oppositionskvinnorna bestraffas och kastas i fängelse, kommer till arbetsläger eller omhändertas, som det heter, på grund av mental ohälsa. För oss alla framstår detta som helt oförenligt med vår uppfattning om demokrati och rättsstat. I stället bör denna ordning betecknas som diktatur och folkförtryck. Samma diktaturtendenser finns ju på många andra håll i världen. Sydafrikanska unionens och Portugals vägran att ge självbestämmanderätt åt Namibia, Angola, Mozambique och Guinea-Bissau är upprörande. Utvecklingen kommer säkert att visa att den förda politiken också är oklok ur kolonialmakternas synpunkt. Folken kommer inte att nöja sig med att vara underkuvade och berövade sin självständighet. Det är tolv år sedan massakrerna i Sharpeville i Sydafrika ägde rum, då människor dödades och många sårades. Det troliga är tyvärr att självbestämmanderätten inte kommer att bli respekterad förrän konflikterna får sådana dimensioner att förlusterna av människoliv blir mycket större än hittills. Samma form av förtryck råder i Sydrhodesia, där den vita minoriteten vägrar att ge medborgerliga frioch rättigheter till den färgade minoriteten. Storbritannien har skickat en kommission till Sydrhodesia för att utröna befolkningens inställning till den föreslagna orimliga kompromissen om ny författning — om man nu kan kalla den en kompromiss. Finner Pearcekommissionen att majoriteten inte vill acceptera förslaget, kommer den engelska regeringen att sättas på ett hårt prov. Jag hoppas att den skall handla så att den har hedern i behåll, och det innebär att den inte kompromissar bort kravet på självbestämmanderätt för afrikanerna. I en rad latinamerikanska länder råder olika grader av diktatur. En härskande klick av de ekonomiskt besuttna eller militärgrupper behärskar statsmaskineriet, och revolutioner och motrevolutioner tillhör dagens politiska mönster. Tyvärr spelar amerikanska intressen ibland en inspirerande roll i samband med dessa oroligheter. Självfallet kan inte välordnade förhållanden uppstå i de u-länder jag här tagit som exempel enbart genom att de får en ur formell synpunkt bra politisk ordning. Väldiga omvälvningar måste till när det gäller möjligheten att förbättra de sämst ställdas ekonomiska villkor. Utbildningen måste spridas till alla, vilket ökar förutsättningarna för politisk demokrati i verklig mening. Sverige skall givetvis göra allt som är möjligt för att stödja strävandena att höja de ekonomiskt förtrycktas levnadsstandard. Uppfyllande av formella krav kan aldrig vara nog. Det gäller att fylla formen med ett bra innehåll. Det finns yttringar i Allendes politik i Chile som jag ställer mig kritisk till. Men som tecken på en medvetenhet hos en växande grupp människor i dessa länder om nödvändigheten av stora ekonomiska och sociala förändringar hälsar jag hans framträdande med tillfredsställelse. Särskilt glädjande var det att han kom till makten genom fria val. För en sund utveckling i världen är det nödvändigt att i en rad länder ekonomiska och sociala omvälvningar äger rum. Men vår förhoppning måste vara att förändringarna skall ske utan blodiga revolutioner, utan att meningsmot ståndare kastas i fängelse eller på annat sätt berövas sina frioch rättigheter. Ibland tar en folkgrupp makten i egna händer och griper till våld. Ofta kan det utifrån dessa utgångspunkter finnas rimliga skäl för detta. Östpakistan var ett i förhållande till Västpakistan underutvecklat område. Befolkningen hade inte samma ekonomiska standard och utbildningsmöjligheter som i Västpakistan, och kravet på likvärdig behandling var fullt berättigat. Kritiken måste bli hård mot dem i Västpakistan som inte ville följa folkets i val uttryckta vilja när det gällde landets styrelse. Samtidigt måste vi djupt beklaga att dessa försummelser och missgrepp från Västpakistans sida ledde till att våld behövde tillgripas. Ur svensk synpunkt kan vi aldrig förorda att man griper till vapen. Från folkpartiets sida uttalade vi upprepade gånger under förra året nödvändigheten av att Östpakistans befolkning själv skulle få avgöra sitt öde, och vi hävdade dess rätt till självbestämmande. Det var förvånande att den svenska regeringen hade så svårt att inta en klar hållning i FN i dessa sammanhang. Att bara yrka på eld upphör, sedan striderna mellan Östoch Västpakistan väl kommit i gång, löste ju inga problem. Den danska regeringen visade större förståelse för nödvändigheten av att FN uttryckte sig i klartext på denna punkt. Man avstod från att rösta på en resolution och uttalade att man inte ville ansluta sig till förslaget eftersom det kunde riskera att försvåra fortsatta ansträngningar i säkerhetsrådet att nå en lösning av den grundläggande konflikten. Jag vill tillägga att det var bra att det svenska erkännandet av Bangladesh kom samtidigt med åtskilliga västeuropeiska staters. Jag tror att det var en lämplig tidpunkt. I Bangladesh har vi ett nytt exempel på att det inte hjälper enbart med att vinna självbestämmanderätt, om nu någon trott detta. Alla problem blir ju inte därmed lösta. Folkgruppen biharernas ställning i Bangladesh inger oro, och man får verkligen hoppas att det skall gå att finna en lösning som kan tillgodose deras berättigade intressen. Jag finner det nödvändigt att Sverige framhåller detta för regeringen i Bangladesh, och jag vore tacksam för en kommentar av utrikesministern. Hjälpbehoven i Bangladesh är väldiga. Sverige måste ta på sig en betydande del av bördan för att hjälpa de nödlidande och för att stödja den unga staten i dess mycket svåra läge. En väsentlig förutsättning för att ledningen av Bangladesh skall lyckas är att det snabbt blir möjligt att skapa ekonomiskt drägliga förhållanden. Folkpartiet och centerpartiet motionerade redan i januari om att Sverige skulle ställa 100 miljoner kronor till förfogande för hjälpinsatser i Bangladesh redan för innevarande budgetår. Även om regeringen kan skrapa ihop en del reserver från icke förbrukade anslag på annat håll och en del som tidigare avsatts bl.a. för Pakistan i dess helhet, är det uppenbart att de totala resurserna blir mindre om man inte beviljar ett sådant extra anslag. Nu har det fantastiska inträffat att socialdemokraterna i utrikesutskottet med stöd av en moderat riksdagsman vägrat att skyndsamt behandla vårt krav på en extra insats. Man har i stället bestämt att riksdagen först i maj skall ta ställning. Oavsett om man har den uppfattningen att Sverige har ett stort ansvar eller ej, är det verkligen pinsamt att socialdemokraterna och moderaterna i förening berövar kammaren möjligheterna att ta upp stödet till Bangladesh med förtur. Anledningen kan knappast vara annat än en obehaglig känsla av att vi som begär större hjälpinsatser har rätt, och då gäller det att försvåra en debatt kring detta. Alla rapporter tyder ju på att det råder mycket extraordinära förhållanden i Bangladesh, och regeringens planerade hjälpinsatser är högst ordinära. Jag vill till sist ta upp kravet på en riktig beskrivning av utrikespolitiska förhållanden även ur en annan synpunkt, den säkerhetspolitiska. Försvarsutredningen diskuterar ingående konsekvenserna för Sverige av utvecklingen i omvärlden. Man gör det under tre huvudalternativ: 1. Ökade motsättningar mellan två i Europa engagerade maktblock. 2. Utjämning av motsättningarna och minskning av konfliktriskerna i Europa. 3. Obalans — temporär eller varaktig — i maktpolitiskt hänseende mellan blocken. Utredningen analyserar en rad olika utvecklingstendenser som skulle tyda på en avspänning och sådana som tyder på risk för ökad spänning. Som påtagliga riskmoment anför försvarsutredningen det ökade intresse som både NATO och Sovjetunionen visar för Nordkalottområdet. Östersjöutloppen och Östersjön har ett självklart intresse ur synpunkten av att Sovjets krigsflotta vill komma ut ur Östersjön. Man måste kunna behärska utloppen och komma ut till Atlanten, vilket i sin tur leder till ökat intresse från NATO att eventuellt kunna korka till utloppen. Ett konstaterande av betydelse görs när man säger att tendenserna till en ökad självständighet mellan öststaterna kan komma att leda till att Sovjet känner sig tvingat till motaktioner. En alltför intim ekonomisk och teknisk förbindelse mellan de mindre öststaterna och väst skulle kunna leda till en ur sovjetisk synpunkt för stor självständighet hos dessa, och därvid skulle sovjetiska motaktioner eventuellt behöva tillgripas, säger utredningen. Dessa risker tecknas samtidigt som man visar på hur USA och Sovjet söker undvika krig och konfrontationer av annat slag. Fördragen mellan Västtyskland, Sovjet och Polen liksom tanken på en europeisk säkerhetskonferens kan, säger försvarsutredningen, vara tecken på avspänning och verka i denna riktning, och det hopppas vi verkligen alla på. Dessa tecken kan dock, säger man, varken på kort eller på lång sikt utesluta sådana förändringar i omvärlden att ”riskerna för konflikter ökar”. Går man sedan till vad försvarsministern säger i sin nyligen avlämnade proposition, finner man en litet annan känsla för nyanseringar. Han har åtta konkreta exempel på utvecklingstendenser. Det förbluffande är att samtliga åtta avser att visa på minskad spänning. Sedan gör försvarsministern några allmänna uttalanden om att det givetvis kan bli bakslag och att fortsättningen naturligtvis inte är fri från problem. Men försvarsministern har plötsligt blivit så fattig på ord att han mycket lätt glider över de många konkreta riskmoment som försvarsutredningen under full enighet utpekar — riskmoment som delvis ligger inneslutna just i avspänningstendenserna. Man undrar onekligen om regeringen rör sig med två helt skilda utrikespolitiska bedömningar. Eller är det så att vi har fått två utrikesdepartement? I dag har vi utrikesdebatt, och jag tycker att det vore på sin plats att regeringen klarare än i deklarationen preciserade hur man ser på läget. Jag vill tillägga att jag tyckte att utrikesminister Wickman i sin första replik gav en något mer nyanserad tolkning av vårt säkerhetspolitiska läge än vad som framkommer i försvarspropositionen. Svenska folket har ju rätt att begära att regeringen åtminstone på samma sätt som försvarsutredningen redovisar vilka krigsrisker vi löper, och de riskerna kan föreligga i olika riktningar. De synpunkter jag har framfört då det gäller kravet på korrekt information om utrikesoch säkerhetspolitiska förhållanden ser jag som en första förutsättning för att Sverige skall kunna med kraft verka för fred och folkförsoning. Det är då vi med öppna ögon och med ordentlig information till svenska folket går till verket som vi kan lita på att vi har folket med oss i det mellanfolkliga arbetet. Och någon mycket större uppgift finns inte.

Herr talman! En fråga som jag tänkte ta upp är hur vår internationella handlingsfrihet och vårt nationella oberoende egentligen kan komma att utvecklas över en tioårsperiod. Det finns nämligen den möjligheten att denna handlingsfrihet och detta oberoende genom olika krafter kan komma att minska. Man har all anledning att ställa den frågan i det sammanhang som vi i dag sysslar med, inte minst när vi talar om våra möjligheter att driva en neutralitetspolitik. Man säger ibland att det finns de som vill sälja neutraliteten. Detta är ett försök från regeringens sida att skylla ifrån sig de misslyckanden som man har haft i EEC-förhandlingarna. Men det finns en annan form av risk för neutraliteten och för svensk handlingsfrihet och svenskt oberoende, och det är att man driver en sådan politik att man schabblar bort de möjligheter som man inte vill bli av med. Det är den risken jag vill ta upp här i dag. Hur förhåller det sig egentligen, finns det någon risk, herr utrikesminister, att Ni förbiser en del krafter som man absolut inte får förbise, om man med styrka och målmedvetenhet vill driva den oberoendets politik som vi alla vill driva? Olika prognoser visar att den ekonomiska utvecklingen här i landet under en tioårsperiod tyvärr kommer att gå långsammare än i jämförbara länder. Så har det varit under den senaste femårsperioden, och de förutsägelser man gjort inom OECD tyder på att denna från vår synvinkel inte så behagliga utveckling kommer att fortsätta. Detta skulle innebära att vi kommer att förlora vår ställning som det land som har den högsta inkomsten per huvud i Europa. Det är en synpunkt som man har att ta hänsyn till, när man bedömer styrkan i vårt internationella läge. En annan inverkan kommer från det avtal som vi skall sluta med EEC och som genom sina begränsningar kommer att utgöra ett hinder för oss att hävda oss gentemot andra länder. Regeringen har många gånger innan förhandlingarna kom in i det skede där de nu befinner sig gjort gällande att det inte räcker med ett frihandelsavtal av den typ vi väl kommer att få. Handelsminister Kjell-Olof Feldt skrev förra sommaren en ibland citerad artikel i tidningen Arbetet under rubriken: Därför räcker inte frihandelsavtal.

Det är denna svaghet och andra svagheter som herr Feldt pekade på som kommer att finnas med i vårt avtal med EEC. Om herr Feldt hade rätt, och om min egen bedömning är någorlunda riktig, så kommer detta att innebära svårigheter för vårt land att hävda sig gentemot andra länder. Då skulle man ju vänta sig att regeringen på hemmaplan försökte inleda en politik, som på olika sätt gjorde det lättare för oss att kompensera dessa svagheter som det blivande avtalet med EEC kommer att innebära. Men någon sådan omläggning har vi inte kunnat märka. Det är faktiskt så att regeringen i höstas ställdes inför den konkreta frågan i en interpellation, om man hade tänkt sig någon kompenserande omläggning i den ekonomiska politiken på grund av de begränsningar som avtalet kommer att innebära, men regeringen visade då ingen beredvillighet att ta upp den frågan. När nu EFTA faller samman är det självfallet bättre att få ett frihandelsavtal än att inte få någonting alls. Men en fråga som man också har anledning att ställa sig är denna: Innebär det begränsade frihandelsavtal som vi nu får någon förbättring i förhållande till den belägenhet vi befann oss i ursprungligen, alltså innan EFTA föll sönder och innan denna utvidgning av EEC skedde? Den frågan skulle jag vilja säga står öppen — det är utomordentligt svårt att yttra sig om den med någon bestämdhet. Men det är min uppfattning att regeringen förbiser risker som faktiskt föreligger för att detta är ett försämrat läge i förhållande till det utgångsläge vi hade innan EFTA föll sönder och EEC utvidgades. Anledningen till att det skulle kunna bli på det sättet är att länderna i det utvidgade EEC ger sig själva fördelar som icke ges till oss och som skapar stora osäkerhetsmoment i näringslivets och näringspolitikens planering. Det kan innebära att tyngdpunkten i utvecklingen på ett för oss obehagligt sätt glider söderut. Vi utsätter oss för risker genom att som en svagare part ställa oss utanför den regelordning som svaga länder har större intresse än andra att befinna sig i skydd av. Skriften på väggen finns i de siffror som nyligen lagts fram och som visar att svenska företag av olika anledningar utvecklas snabbare i utlandet än i Sverige. Antalet anställda i svenska företag i utlandet har under en femårsperiod ökat med 25 procent, under det att antalet industrianställda i vårt eget land icke har ökat alls under motsvarande period. I likhet med Kjell-Olof Feldt förra sommaren är jag oroad över att den tendens som dessa siffror visar kan komma att förstärkas på grund av den osäkerhet som det begränsade frihandelsavtalet med EEC kommer att innebära. Det är därför, herr utrikesminister, som jag anser att Ni åtminstone borde ta upp en diskussion om vilka kompenserande ekonomisk-politiska åtgärder vi borde vidta i vårt land för att värja oss mot de risker som ligger i begränsningarna i avtalet. Det finns också en tredje kraft som påverkar vår handlingsfrihet och våra möjligheter att göra oss gällande. Jag tänker på möjligheten att det inträffar en förändring i var och hur beslut som gäller vårt land kommer att fattas. Det är min uppfattning — och ingalunda någon särskilt originell uppfattning — att i en alltmer internationell värld kommer allt fler beslut, som berör oss vare sig vi vill eller inte, att fattas i organ som ligger utanför vårt eget land. Vi vill inte detta. Jag tycker att det är obehagligt att det är så. Men jag kan inte förneka verkligheten — det är så. Som herr Bohman påpekade i sitt anförande gäller detta produktion, konsumtion, fritid, miljövård, och i allra högsta grad den ekonomiska politiken. Det är då något oroande — detta måste väl ändå även utrikesministern hålla med om =— att vi ställer oss utanför medbestämmande i de organ där sådana beslut fattas som kommer att träffa oss vare sig vi vill eller inte. Om utrikesministern inte från t.ex. denna talarstol vill visa att han är medveten om detta förhållande, så kan jag inte förstå det. Det är i så fall att förneka en verklighet som ingen objektiv bedömare är beredd att förneka. Lyssna på t.ex. Assar Lindbeck vid Sparbanksmötet. Det skulle vara mycket intressant att höra vad utrikesministern har att säga om det. Men det räcker inte med denna speciella förändring, att det inom EEC-organ kommer att fattas en mängd beslut som vi inte har något medbestämmande i. Det finns en annan tendens också, nämligen att vissa av de internationella organisationer där vi för närvarande är medlemmar och där vi haft en del inflytande håller på att tunnas ut; det gäller, skulle jag vilja påstå, GATT, OECD och, i allra högsta grad, den s.k. Tioklubben, där herr Wickman själv har varit ordförande en eller annan gång. Dessa organ är på väg att få ett minskat inflytande, åtminstone i den bemärkelsen att de inte fungerar som tidigare. Det är snarare så att uppgörelser träffas mellan EEC, USA, Comecon och kanske — i ett vidare perspektiv — Kina och Japan. Det är icke den typ av beslutsfattande som förekommit tidigare och där vårt land dock har haft en möjlighet att göra sin röst hörd. Jag finner detta oroande, men jag tror ändå att betraktelsen är riktig. Det uttalande som Bresjnev gjorde häromdagen är ett tecken på att det beslutsförfarande som jag har skisserat — med uppgörelser mellan dessa olika block — är på väg att växa fram; och i det sammanhanget har ett litet land ytterst litet att säga till om, men kommer ändå att bli beroende av vad som sker. Vår röst kommer att vara förstämd. Den kommer möjligen att i en viskning kunna göra sig hörd via Norge och Danmark i EEC-organen. Den formella friheten att fatta olika beslut blir föga värd om man inte har den reella möjligheten till medbestämmande i dessa olika beslut; har man inte det tunnas den formella friheten ut — och det tycker jag är mycket beklagligt. Sedan finns en fjärde och ganska artskild kraft, som påverkar vår internationella ställning för närvarande — och det är utbildningspolitiken. Det är min uppfattning att vi ägnar oss åt en sänkning av kvalitén i utbildningen på ett sådant sätt att vi kommer att försätta oss i underläge och i beroendeställning gentemot andra länder i högre grad än som skulle vara behövligt. Om man ser på våra universitet och högskolor finner man att utländsk kurslitteratur håller på att gallras ut, helt enkelt därför att den språkutbildning de studenter har som kommer dit inte är tillräcklig för att man med någon större fördel skall kunna begagna utländsk litteratur. Sådant innebär en form av isolering som är helt mot de tendenser som i övrigt gäller för den verklighet Sverige har att finna sig i.

Proven visar att ett ganska stort antal studenter t.o.m. hade svårigheter att lösa problem som man förutsättes lösa med den teknik som inhämtas på grundskolenivå. Herr talman! Jag kan inte annat än känna oro över detta; om det inte görs någonting åt denna nedgång måste vi i vårt land på sikt få svårigheter att hävda oss. Det blir en kulturell nedgång, relativt sett, som kommer att innebära svårigheter att delta i det internationella tankeutbytet, en oförmåga att uttrycka det svenska. Vi kommer dessutom att få svårigheter att utveckla de nya produkter som vi måste utveckla för att kunna ge sysselsättning — vilket är nödvändigt för vår ekonomi. Vi nedrustar inte bara kvaliteten på utbildningssidan, utan också när det gäller vårt försvar — vilket sagts flera gånger tidigare. Det är självfallet någonting som måste komma att påverka detta lands internationella ställning under en viss tid framöver. Alva Myrdal har ju påpekat — jag tror att det citerats tidigare här — att nedrustningsförhandlingarna tyvärr inte haft den framgång man skulle önska utan tvärtom inte har haft någon framgång alls. Det är utomordentligt beklagligt — detta är vi väl alla överens om — men det tycks inte desto mindre vara verklighet. Om då Sverige i detta läge skär ned sitt försvar ordentligt, innebär det en försvagning av vår internationella ställning. Nu har t.ex. utrikesministern i debatten i dag gjort gällande att vi har ett starkt försvar. Det är klart att det kan man alltid säga, men då får man lov att definiera vad man menar med starkt. Det är en omdömesfråga. Vad jag vill göra gällande är att styrkan i vårt försvar nu är mindre sett i förhållande till andra länder än tidigare, och kommer att bli det i ännu högre grad. Det kan inte innebära annat än när man skär ned antalet enheter i ett försvar. Vi kommer att befinna oss i ett sämre utgångsläge än vi skulle önska då det gäller att t.ex. driva den neutralitetspolitik som är vårt gemensamma mål. Hur lätt det ändå är att hamna i svårigheter är vi medvetna om genom tidigare erfarenheter. Herr Palme sade i riksdagens allmänpolitiska debatt i februari: ”Man bör komma ihåg att denna neutralitetspolitik av oerhört många människor i detta land upplevs såsom en väsentlig trygghetsgaranti.” Det tror jag också. Herr Palme fortsatte: ”Den är starkt folkligt förankrad genom en lång historisk tradition.

De lyder: ”18 juni. ...Så bröts vår kära och strikt hållna neutralitetslinje av insikten om det orimliga i nuvarande läge att taga risken av ett krig. 19 juni. Dagen efter-stämning. Det pinar mig att vi skola vara nödgade att falla undan för övermakten, men jag kan inte se det möjligt att gå någon annan väg.” Jag skulle inte vilja ägna mig åt någon kritik av Per Albin Hansson — förvisso inte — men jag vill ägna mig åt en kritik av dem som försöker göra gällande att en minskning av vårt försvar inte innebär att vi försämrar vår förmåga att bedriva en neutralitetspolitik. Slutligen har jag en punkt, som berör något som kommer att påverka vår internationella ställning. Jag blir en smula förvånad, när jag ser den allmänna utformningen av våra diplomatiska ansträngningar. Den enda verkligt solida satsning som från svensk sida har gjorts när det gäller förbindelserna med länder utanför Norden är inriktad på u-länderna. Där har vi medvetet ansträngt oss för att på olika sätt bygga upp goda och fina förbindelser. Vi har lyckats därmed och vi har en fin ställning i u-landsvärlden. Det är i sig självt bra, men det får inte betyda att man blir nonchalant när det gäller förbindelserna med andra länder, som är betydelsefulla för oss, och att man i sin politik inte tar hänsyn till våra egna begränsningar och behov. Det skulle jag vilja påstå att man faktiskt har gjort. Ett av dessa exempel är det sätt på vilket man har drivit EEC-förhandlingarna. Det är ju ingen hemlighet att man ute i de europeiska länderna har varit oerhört förvånad över den metod vi har använt. Jag tror att virrigheten och överlägsenheten från svensk sida är en förklaring till de svårigheter vi för närvarande har att få gehör för de mycket viktiga önskemål som vi nu försöker ge uttryck åt. Herr talman! Jag har försökt att granska några av de krafter som kan komma att påverka vårt internationella läge under en tioårsperiod. Jag är medveten om att jag vid den granskningen har satt ett antal frågetecken — frågetecken som innebär att det finns en risk för att vi på olika sätt minskar vår internationella handlingsfrihet och vårt nationella oberoende genom lättvindighet. Att vi talar väl om neutraliteten är bra; vi skall alls icke göra oss av med neutraliteten. En del försöker säga att man inte skall sälja neutraliteten. Nej, det är självklart att man inte skall göra det. Men man skall heller inte schabbla bort den; man skall inte schabbla bort sitt Nr 47 internationella oberoende.

upprättande allmän uppläggning som ibland svävar utanför våra reella möjligheter och —2Y diplomatiska våra verkliga hänsyn. förbindelser med Jag är, som sagt, herr talman, medveten om att detta inte är den fina — TYSka demokratiska republiken bild som jag skulle vilja se framför mig när jag betraktar utvecklingen i det här landet — det land som vi allesammans tycker så mycket om. Eftersom jag egentligen inte alls önskar denna förutsägelse, utan vill ha den omvända prognosen när jag betraktar vårt land, skulle jag vara utomordentligt tacksam om jag bleve överbevisad om att jag har fel. Det bekymrar mig att man inte i regeringsdeklarationen i dag — och inte vid andra tillfällen heller — tar upp dessa mera långsiktiga perspektiv, utan att man travar, såsom jag tycker man gör i dagens regeringsdeklaration, ganska många självklarheter ovanpå varandra.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om regeringen är beredd att omgående ta initiativ till ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken. Svaret är nej. I vad gäller motiven för regeringens inställning i erkännandefrågan får jag hänvisa till mitt interpellationssvar den 28 oktober i fjol. Jag upprepade då de folkrättsliga minimikrav för svenskt erkännande av och upprättande av diplomatiska förbindelser med ett annat land som min företrädare hade angivit i ett interpellationssvar i december 1967. Vidare underströk jag att enligt praxis svenskt erkännande ges när vi dels anser att minimikraven är uppfyllda, dels funnit att inga särskilda skäl talar emot erkännande. Som särskilda skäl mot ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken vid tiden för mitt förra interpellationssvar anförde jag det ömtåliga läge vari förhandlingarna i Tysklandsfrågan befann sig, och jag tillade att vi var angelägna om att inte genom några åtgärder — t.ex. ett isolerat svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken — tillföra detta läge några nya komplikationer. Sedermera har förhandlingarna i Tysklandsfrågan tagit ytterligare några steg framåt. Detta är givetvis glädjande. Fortfarande befinner sig dock dessa förhandlingar i ett ömtåligt läge. Något svenskt initiativ i 75 erkännandefrågan är därför inte att vänta för närvarande. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den redovisning av regeringens syn på Tysklandsfrågan som lämnats i dagens regeringsdeklaration.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

Det beror inte på att vi är speciellt statiska i utformningen av den svenska utrikespolitiken, utan det beror helt enkelt på att det läge som bestämmer den svenska utrikespolitikens utformning tyvärr inte har undergått de förändringar som skulle kunna göra ett erkännande möjligt. I denna som i andra erkännandefrågor — är det viktigt att vi gör klart för oss att ett erkännande av en stat från vår sida inte innebär ett positivt ställningstagande till regimen i fråga. Lika litet som frånvaron av ett erkännande skulle innebära något avståndstagande från regimen i fråga. Vi erkänner stater och vi har diplomatiska förbindelser med stater naturligtvis i syfte att ta till vara våra egna svenska intressen och inte för att tillvarata den erkända statens intresse. Vi ställer vissa minimikrav — jag erinrade om dem i mitt interpellationssvar — för att ett erkännande från svensk sida skall komma till stånd. Vi är angelägna om att upprätthålla de minimikraven — de reser inte problem i det här fallet, men i många andra fall. Det är viktigt att hålla fast vid dessa krav — principlöshet är för en liten stat en speciell belastning. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi icke är bundna av någon regel som säger att när dessa minimikrav är uppfyllda, kommer ett svenskt erkännande automatiskt som följd därav. Bakom varje erkännande ligger en bedömning och ett hänsynstagande naturligtvis till vilka konsekvenser ett erkännande får både ur de svenska intressenas synpunkt och ur andra synpunkter. Det betyder att om vii ett visst speciellt fall finner att ett erkännande skulle få negativa konsekvenser, som är större än de eventuella positiva konsekvenser som man också kan se, så blir inget erkännande aktuellt. Det är så vi har bedömt och bedömer också i dag det aktuella läget när det gäller DDR. Det innebär bara att upprepa vad jag hade tillfälle att säga för ett halvår sedan, nämligen att förhållandet mellan de två tyska staterna fortfarande befinner sig i ett utomordentligt känsligt läge. Vi vet — och det vet herr Werner också mycket väl — att i den normaliseringsprocess som dess bättre är på gång spelar frågan om DDR:s internationel 7 la erkännande en mycket stor roll. Den ingår direkt i och påverkar i hög grad den normaliseringsprocessen. Jag skall inte förlänga debatten mera. Jag vill hänvisa — som jag i och för sig gjorde redan i interpellationssvaret — till vad som anförts i regeringsdeklarationen i Tysklandsfrågan, men också till den ofrånkomligen djupt oroade debatt som vi hade om utvecklingen av Tysklandsfrågan. Mot den bakgrunden tycker jag det är rätt häpnadsväckande att inte vilja inse, eller snarare kanske inte låtsas vilja inse vilket ansvar den svenska regeringen skulle påta sig om vi i dag skulle erkänna DDR. Nu säger herr Werner att det är oneutralt, för Sverige har ju erkänt Förbundsrepubliken. Ja, visst har vi erkänt Förbundsrepubliken. Det beror på att det föreligger en mycket viktig skillnad mellan Förbundsrepubliken och DDR. Den viktigaste skillnaden ur den här aktuella synpunkten är att Förbundsrepubliken är erkänd av alla segrarmakterna i andra världskriget inklusive Sovjetunionen; detta är som bekant inte fallet med DDR. I den här frågan, liksom i andra, styrs vi av vad vi bedömer vara svenska intressen. Vi måste också styras av en bedömning av vilka konsekvenser vårt handlande får på utvecklingen. Konsekvenserna av ett svenskt erkännande av DDR skulle vara milt sagt svårbedömbara i dagsläget. Vi skulle ta på oss ansvaret för möjligen mycket allvarliga konsekvenser för Tysklandsfrågans utveckling genom ett isolerat svenskt erkännande. Det är ett ansvar som den svenska regeringen på, som jag menar, goda grunder inte är beredd att ta på sig. Därför står i nuvarande läge vår ståndpunkt fast. Jag vill emellertid passa på att understryka att denna ståndpunkt — jag sade det inledningsvis — icke i och för sig innebär något slags betygsättning av regimen DDR. Vi skall över huvud taget inte betrakta erkännandefrågor ur den synvinkeln. Vi är från svensk sida angelägna om att, inom de inofficiella ramar som vi rör oss med, ha ett bra förhållande och utveckla våra förbindelser med DDR. Det sker också de facto när det gäller handel, samfärdsel och på många andra områden, både bilateralt och internationellt.